Herr talman! Eva-Lena Jansson har frågat mig vilka åtgärder jag planerar att vidta för att stärka de offentliga finanserna. Sedan den finansiella krisens utbrott 2008 har läget i världsekonomin varit ansträngt. Detta har givetvis påverkat Sverige, även om svensk ekonomi har visat stor motståndskraft tack vare regeringens åtgärder. Regeringen har under krisen stöttat tillväxten med aktiva stabiliseringspolitiska åtgärder och långsiktigt förbättrat tillväxtmöjligheterna. Bedömningen är att regeringens politik har lett till en högre varaktig sysselsättning och en lägre jämviktsarbetslöshet. Denna bedömning delas av bland andra OECD, Riksbanken och Konjunkturinstitutet. Efter en lång rad av finanspolitiska åtgärder för att stötta ekonomin väntas budgetutrymmet vara mycket begränsat de kommande åren. I takt med att bnp och sysselsättningstillväxten tar fart och arbetslösheten minskar förskjuts tyngdpunkten från stimulansåtgärder mot finansierade åtgärder som stärker förutsättningarna för fler i arbete. Nya reformer kommer att kräva finansiering krona för krona. Det kan exempelvis handla om åtgärder som säkrar skattesystemets effektivitet och legitimitet och motverkar samhällsekonomisk ineffektivitet. Det är också viktigt med stram utgiftsgranskning och god utgiftskontroll. Nu när det förväntas ske en gradvis förbättring av det ekonomiska läget är finanspolitikens inriktning att återvända till överskott. Detta är viktigt för att finanspolitiken inte ska vara procyklisk och för att återställa nödvändiga säkerhetsmarginaler. Enligt nuvarande prognos är det finansiella sparandet som andel av bnp över 1 procent när resursutnyttjandet närmar sig balans år 2018.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka Anders Borg för att jag äntligen har fått svar på interpellationen som jag lämnade in den 29 januari. Det har gått nästan tre månader sedan jag lämnade in den, och man kan fundera på hur komplicerad frågan var. I min interpellation beskriver jag hur regeringen under snart åtta år har varit inriktad på att sänka skatterna. De har förvandlat ett ekonomiskt överskott på 65 miljarder i statens finanser till ett underskott på 87 miljarder. Så sent som den 12 november förra året beskrevs statens finanser av finansministern som att vi ligger i dag med små underskott. Trots att regeringen redan i november visste att det fanns ett underskott drev de på för att riksdagen skulle fatta beslut om att genomföra skattesänkningar på flera miljarder. De röstade igenom förslaget tillsammans med Sverigedemokraterna i december, och bara en månad senare säger finansministern, som jag skrev i januari, att det inte finns utrymme för sänkta skatter. Vad de gjorde då var att de sänkte skatten för mig och alla andra härinne med 550 kronor i månaden, och för pensionärer sänkte de skatten med 100 kronor. De ökade alltså skillnaden i inkomst mellan riksdagsledamöter och pensionärer med 400 kronor, till riksdagsledamöternas fördel. Med vårt förslag hade pensionärerna fått sänkt skatt med 150 kronor, och jag hade inte fått någon sänkt skatt alls. Det hade jag tyckt varit mycket mer rimligt. Sedan den 29 januari har Anders Borg flipp-floppat en hel del. Först föreslog han att studenterna skulle betala lånekarusellen, som han dragit i gång genom att åstadkomma ett underskott, genom att få studiebidraget sänkt med 300 kronor. Men efter ungefär tre veckor ändrade Fredrik Reinfeldt beslutet, så man vet egentligen inte vem det är som bestämmer i regeringen; jag tror att det är Fredrik Reinfeldt. Samma dag som Fredrik Reinfeldt sade att de 300 kronorna inte skulle tas från studenterna hade Anders Borg på förmiddagen sagt att jo, det skulle de visst göra. Vi får väl se hur länge det gäller. Jag har ställt frågan: Avser finansministern att vidta några skyndsamma åtgärder för att få ordning på underskottet i statens finanser? Till svar får jag en massa ord, men jag tycker inte att jag får någon speciellt tydlig inriktning. Anders Borg säger att nej, nu blir det nog inga skattesänkningar. Ändå har man nyligen tillsatt en utredning om hur man ska kunna sänka skatten ytterligare. En tidigare partiledare i Moderaterna, Ulf Adelsohn, har sagt att det ligger i era gener att sänka skatten, och det har varit uppenbart med tanke på hur skattepolitiken har varit under senare år. Man kan ha ett underskott i statens finanser om man väljer att investera, om man väljer att investera i utbildning för arbetslösa och om man väljer att investera i arbetsmarknadspolitik som gör att människor kan gå från arbetslöshet till jobb. Men om man väljer att ensidigt sänka skatten och inte investera bidrar det inte till att ge de arbetslösa någon starkare ekonomi eller till att få ut dem i arbete. Det bidrar inte heller till att företag ska kunna anställa personer. Vi vet att förra året försvann massor av jobbmöjligheter. Man hade kunnat anställa, men man hittade inte personer med rätt utbildning. Då tyckte Anders Borg att det var mer prioriterat att sänka skatten för honom och för mig än att satsa på de arbetslösa, att satsa på utbildning. I stället valde han att låsa in 35 000 i fas 3 och är nu upprörd över att vi vill ta bort fas 3. Herr talman! Jag skulle gärna vilja veta vad Anders Borg egentligen vill göra.

Herr talman! Det är ganska viktigt hur man ställer frågor. Eva-Lena Jansson har frågat hur regeringen ska stärka de offentliga finanserna. En alternativ fråga hade kunnat vara hur man stärker de enskilda människornas ekonomi. Det är en fråga som jag tycker är minst lika viktig som de offentliga finanserna. De ska vara starka i Sverige - det är viktigt. Men om vi går tillbaka en smula i tiden, kanske inte bara ett halvår utan åtta, tolv eller ännu fler år, kan vi notera, om vi vill, att köpkraften i Sverige hos de enskilda människorna var alltför låg. Det berodde på att kommunerna, staten och landstingen lade beslag på en alltför stor del av de arbetsinkomster som tillkommer de vanliga arbetande människorna. Det får effekter på människornas köpkraft. Vi ser nu en kanonad av förslag som ska stärka den offentliga sektorn, och det förstår jag därför att av tillväxten kan man ta mycket till den offentliga sektorn. Just denna morgon har jag åkt från industristaden Göteborg, via Skövde och Hallsberg, till Stockholm. Jag noterar att i dessa städer finns det en stor industrisektor. Och någon måste, herr talman, köpa produkterna. Det är absolut nödvändigt. Vi ska exportera 50 procent i det här landet för att kunna upprätthålla den välfärd som vi absolut vill ha, som sjukvård, skola, annan utbildning, administration, rättsväsen och vad det nu kan vara som behövs. Själva frågeställningen gäller om det viktigaste är att stärka de offentliga finanserna eller se till att folk har arbete. Jag kan inte komma fram till något annat än att Stefan Löfven har gjort en korrekt analys av de omstridda jobbskatteavdragen. De ska i allt väsentligt behållas av två anledningar. Den ena är att löntagare har vant sig vid att ha denna köpkraft. Den andra är att de har varit bra för Sverige och sysselsättningen. Det är viktigt att komma ihåg att det har varit bra för Sverige att vi har haft en god köpkraft i landet. Det har varit ett av de stora problemen i Europa där det har varit oreda i många länders finanser. Ska man kunna köpa Volvobilar med motorer från Skövde måste man ha köpkraft. Herr talman! Vi ser en avigsida på detta. Att Volvo beslutar att flytta tillverkningen av en modell till Kina, vilket de just gjort, har många orsaker, men en effekt blir att antalet som arbetar med att tillverka Volvobilar i Sverige minskar. Det är dåligt för de offentliga finanserna.

Herr talman! Eva-Lena Jansson ställer en fråga om underskottet i statens finanser. Av frågan och retoriken i talarstolen kan man få intrycket att det finns en stor skillnad i synen på budgetregler, överskottsmål och så vidare. Eller så förs resonemanget inte fullt ut av Eva-Lena Jansson. Jag ska komma tillbaka till vad Eva-Lena Jansson egentligen menar. Jag har åtminstone hittills trott att vi var överens om att överskottsmål betyder att budgeten ska gå ihop och gå med 1 procents överskott sett över en konjunkturcykel. Det betyder dock inte att statens budget ska gå med överskott varje enskilt år. En av statens viktiga uppgifter är att motverka de konjunktursvängningar som sker i omvärlden. När det är lågkonjunktur och vi inte utnyttjar våra resurser fullt ut har staten en viktig uppgift i att stimulera ekonomin och försöka motverka konjunktursvängningarna. Det är också fullt legitimt att staten går med underskott under denna period. Det är ett närmast klassiskt sätt att hantera konjunktursvängningar som Socialdemokraterna åtminstone tidigare varit förespråkare av. Det handlar helt enkelt om konjunkturpolitik. Det viktiga är att säkerställa att man återgår till överskott när konjunkturen vänder och inte fortsätter spendera. När vi nu ser tendenser till att ekonomin börjar ta fart är det också läge att börja strama åt ekonomin igen. Låt oss titta på hela perioden från 2006. Alliansregeringen lyckades under de första åren, innan finanskrisen slog till, samla på sig stora överskott, och under hela perioden från 2006 har den offentliga bruttoskulden minskat med ungefär 3 procent. Den bild som Eva-Lena Jansson och Socialdemokraterna försöker måla upp av att de offentliga finanserna skulle vara i oordning stämmer alltså inte. Svaret är snarast tvärtom. Trots lågkonjunktur och finanskris har vi under dessa två mandatperioder lyckats minska den offentliga bruttoskulden med ungefär 3 procent. Vad menar Eva-Lena Jansson egentligen med sin retorik och med det hon antyder i sin fråga? Förordar hon en ordning där budgeten ska visa överskott varje år, även under lågkonjunktur? Är det detta Socialdemokraterna menar? Förespråkar ni en politik med kraftiga åtstramningar även under brinnande lågkonjunktur? Är det så jag ska tolka det Eva-Lena Jansson säger i talarstolen? Det stämmer i så fall dåligt överens med den budgetmotion ni har lämnat in i riksdagen. Nu är den inte fullödig, för i höstas valde ni att redovisa bara ett år framåt när det normala är att man redovisar åtminstone tre år framåt. Men i någon mening får ni anses deklarera er politik framåt i den budgetmotion som lämnades i höstas. I er senaste budgetmotion är ert statsbudgetsaldo 491 miljoner kronor lägre än regeringens. Ni skulle alltså behöva låna en halv miljard mer. Då har jag inte ens vägt in det faktum att ni dessutom använder pengarna för det femte jobbskatteavdraget två gånger. Efter den 1 januari accepterar ni jobbskatteavdraget fullt ut, vilket innebär att dessa pengar är förbrukade. Men dem har ni redan tecknat in en gång för andra reformer som ni säger att ni vill göra. Eva-Lena Jansson! Detta hänger dåligt ihop.

Herr talman! Låt mig förtydliga för Folkpartiets Gunnar Andrén att vi inte är för jobbskatteavdrag. Vi talar om nivåer på skatten. Jobbskatteavdrag är inget vi önskar eller vill ha. Jobbskatteavdrag gör skillnad mellan en pensionär och den som arbetar. Vi vill ha ett likformigt skattesystem, Gunnar Andrén. Oavsett var inkomsten kommer från och vid samma nivå på inkomst betalar man lika mycket i skatt. Detta förstår Gunnar Andrén, men han kanske försöker smeta på med jobbskatteavdraget. Kan Anders Borg svara alla pensionärer på varför Sverige är det enda landet där en pensionär betalar mer i skatt än den som arbetar? Det kanske är en av de stimulansåtgärder som han beskriver i interpellationssvaret. Varför ska den som har jobbat ett långt arbetsliv inte få räkna pensionen som inarbetad lön? Nej, för Anders Borg drämmer till pensionärerna med högre skatt. Det kallar han för en stimulansåtgärd. Vi borde verkligen fördjupa oss i varför pensionärerna ska drabbas av detta. Om balansen är bra satsar vi antingen på individen - Gunnar Andrén tog upp resonemanget om mer pengar till individen - eller gemensamt. Vi kan göra både och, men frågan är om Anders Borg är nöjd med balansen. Moderaterna har ju bestämt att Anders Borg ska jobba för fler skattesänkningar, fortsatt bolagsskatt, ett sjätte jobbskatteavdrag, slopad värnskatt, höjd skiktgräns för statlig skatt och så vidare. Jag och andra runt om i landet undrar om det inte vore lite smartare att vi som arbetar betalar in lite mer för att få mer resurser till en bättre skola som ger bättre resultat. Då kan vi stärka Sveriges konkurrenskraft eftersom eleverna går ut i arbetslivet med bättre kunskaper. Är det inte också lite smartare att betala lite mer för att få bättre möjlighet att rusta de unga för jobb? Vi socialdemokrater tycker i alla fall att det är smartare än att som Moderaterna fatta beslut om fortsatta skattesänkningar. Det vore väl bättre om vi hade lite mer pengar att satsa på en fungerande, klimatsmart järnväg som våra företag behöver så väl för att transportera sina produkter. Herr talman! Jag kommer från Gävleborgs län, och vi har en högskola. Det vore bättre att satsa mer på högskolan. Det är 33 500 som söker in, men mer än hälften får inte plats. I detta läge fortsätter Anders Borg skära ned på högskolan. Det är 40 miljoner som ska bort. Det är 780 årselevsplatser som ska bort. Det är för att det inte finns pengar. Om man dessutom har en socialminister som är kollega med Anders Borg i regeringen och som säger att vi måste gå ut och hitta sociala sponsorer för att klara av socialpolitiken kan man, Gunnar Andrén, fråga sig: Är det bra balans i dag? Hälsans Förskola, pensionärer betalar mer i skatt - det är en splittrad bild.

Herr talman! Låt mig börja med att redovisa fakta. Sverige har sedan 2006 haft högre tillväxt än alla jämförbara europeiska länder. Sverige har sedan 2006 haft bättre reallöneökningar. Vanliga svenskar har 20 procent mer i plånboken än vad man hade 2006. Det har man inte i andra länder. Där har krisen slagit mot lönerna på ett sätt som inte inträffat här. Sysselsättningen i Sverige är högre, och arbetskraften har vuxit snabbare än i andra länder. Detta gör att vi nu ser hur skatteintäkterna i offentlig sektor ökar kraftigt. Vi har fler sysselsatta i kommunerna än tidigare, och vi når högre nivåer framåt. Vi ser att lediga platser är på rekordnivåer i kommunsektorn, och vi ser att varslen är nere på något hundratal. Det är nivåer som vi inte upplevt på länge. I den här miljön anser vi att vi ska komma tillbaka till 1 procent i finansiellt sparande. Det ska göras i det tempo som ekonomin tillåter. Då ska man ligga på 1 procents finansiellt sparande när ekonomin är i balans. Alla bedömare är överens om att vi är på väg mot det. Man kan diskutera om det sker 2017 eller 2018, men någonstans runt de åren ska vi ligga i balans på 1 procent i det finansiella sparandet. Det här är väldigt viktigt därför att de värsta misstagen i ekonomisk politik, som kostar mest för en ekonomi, är de man begår i goda år, när man inte bygger upp buffertarna, när man inte säkrar skyddsvallarna och när man, som Tyskland och Frankrike gjorde under de goda åren, beviljar sig själv undantag. Det är därför de andra länderna fått strama åt ekonomin under krisen, och det är därför skulderna har ökat kraftigt där. Det är därför de har haft sämre tillväxt, sämre reallöner och sämre utveckling i sin ekonomi. Det är väldigt viktigt att vi under de år vi nu har framför oss de facto får en ekonomisk politik som sätter av till skyddsvallarna. Det är därför vi lägger fram ett skol och utbildningspaket med viktiga satsningar som vi finansierar med 9 miljarder i förstärkta intäkter. Det är viktiga åtgärder med satsningar på lågstadiet, förlängd grundskola och matematikundervisning som finansieras med en del tuffa besked. Vi förändrar pensionsavdragen för privata pensionsförsäkringar, och vi drar in mer pengar på punktskatter. Det är så man bedriver ekonomisk politik i en period där tillväxten blir starkare. Jag blir djupt oroad över de besked vi får från oppositionen. Vänsterpartiet vill aktivt överge överskottsmålet, Miljöpartiet välkomnar en sådan diskussion och Magdalena Andersson säger att det är dags att ompröva överskottsmålet. I upprepade intervjuer i Dagens Industri, Reuters och Svenska Dagbladet hamrar hon in budskapet att överskottsmålet ska omprövas. Raimo Pärssinens inlägg belyser väldigt väl hur oeniga Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna är. Pärssinen säger att man ska avskaffa skillnaden i skatt mellan pensionärer och löntagare. Där spenderar Raimo Pärssinen lite över 7 miljarder utan finansiering. Miljöpartiet vill å andra sidan på ett helt meningslöst sätt sänka arbetsgivaravgifterna med 14 miljarder. Det är meningslöst därför att 9 av 10 kronor går till löntagare som inte berörs av förslaget. Det är en avbränning på 9 av 10 kronor. Det är nog det märkligaste ekonomiskpolitiska förslag vi hittills sett i Sveriges riksdag. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har alltså skatteförslag som sänker skatteintäkterna med 20 miljarder. Men det är helt olika skatteförslag. Inte ens när Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill sänka skatten är de överens. Det är detta som är bekymret. Man staplar omfattande förslag om skattesänkningar på omfattande förslag om utgiftshöjningar, och så ger man inga gemensamma besked. Vi förstår vad detta kommer att leda till: Man får en ekonomisk politik där man inte orkar sätta av under de goda åren. Att Socialdemokraterna beter sig på det här sättet är för mig djupt förvånande.
Herr talman! Anders Borg tar i från tårna. Det är ett lite märkligt agerande. Vi står här och försöker ha en interpellationsdebatt, och jag ställde ett antal frågor till finansministern som han väljer att konsekvent inte svara på. Det tog tre månader att ens komma till kammaren, och nu när han är här tycker jag att han borde bemöda sig om att svara. Jag kan informera finansministern om att för två dagar sedan varslade försvarsindustriföretaget BAE Systems i Karlskoga 75 personer. Det här är på riktigt. Det händer i verkligheten utanför finansministerns rum. 75 personer i Karlskoga är varslade. Förhandlingar har inletts om uppsägningar redan nu. Det är människor av kött och blod som kommer att påverkas. Att Anders Borg i det läget har uttryckt en oro för att arbetslösheten ska sjunka för snabbt är häpnadsväckande. Man kan stimulera ekonomin genom att investera i att bygga infrastruktur och bostäder, satsa på unga i utbildning, ha en aktiv jobbpolitik och investera i skolan, sjukvården, äldreomsorgen och förskolan. Man kan alltså göra saker på andra sätt än genom att sänka skatten. Min fråga till Anders Borg var hur han tänkte göra och om han ska vidta några skyndsamma åtgärder för att få ordning på underskottet i statens finanser. Man har uppfattat att det har varit ett väldigt litet underskott. Det sade han i alla fall i november. Anledningen till att jag ställde frågan är att finansministern bedriver en flipp-flopp-politik. I december stod man här i kammaren och slogs för att få genomföra alla möjliga typer av skattesänkningar. 12 miljarder drev man igenom tillsammans med Sverigedemokraterna för att sänka skatten. I januari säger finansministern: Det är slut på det. Finansministern ska nu lösa sina inkomstproblem genom att beskatta snusare osedvanligt högt. Han tänkte beskatta studenterna genom att sänka deras studiebidrag med 300 kronor. Det ändrade han. Vi vet inte om det kommer efter valet 2014, om olyckan skulle vara framme. Man har fått IG från väljarna. Det är kanske därför man tycker att det här med sänkt skatt inte är något man vill prata om. Det är ungefär som när Anders Borg sade att man inte vill prata om låglönejobb för att det låter så obehagligt. Men om man investerar kan man skapa underskott. Det ni har gjort är att ni har sålt statliga bolag, och ni har sänkt skatten - med hur många miljarder har jag snart tappat räkningen på, men det är många. Ni tömmer den skattkista ni kom till makten på. Ni gjorde det i högkonjunktur, och ni har fortsatt med det i lågkonjunktur. Den enda politikens väg ni känner till är sänkt skatt. Om du nu inte tycker att sänkt skatt är lösningen på frågan, Anders Borg, varför har du då tillsatt en utredning om hur man kan sänka skatten ytterligare? Varför tycker man att det är så viktigt att vidhålla att de som har varit långtidsarbetslösa ska vara inlåsta i fas 3 i stället för att kunna få en rejäl arbetsmarknadsutbildning och kunna komma vidare? Varför vill man inte investera i unga och ge dem möjlighet att läsa på högskola och universitet? Det skulle jag vilja ha svar på, herr talman.

Herr talman! Det finns många punkter där man kan lita på Socialdemokraterna. En särskild sådan punkt är att man alltid kan vara säker på att de vill ha höga och helst högre skatter på arbete. På den punkten skiljer sig jag och även mitt parti från Socialdemokraterna. Vi kan göra upp om olika saker ibland - det skulle kanske vara oftare - men hög skatt på arbete är icke arbetsbefrämjande. Det är min invändning mot det som den ärade ledamoten Raimo Pärssinen pläderade för. I sak har han dess värre har fel när det gäller om jobbskatteavdraget är något enbart för Sverige. Det finns i ett tjugotal andra länder. Det senaste landet som är på väg att införa det är det socialdemokratiskt styrda Danmark. De gör exakt samma sak som vi i Sverige. Vi ska bedöma vår skattepolitik ensidigt och inte ta hänsyn till andra, men det är inte korrekt att säga att det inte finns i andra länder. Det är inte heller korrekt att säga som den ärade ledamoten säger, att det alltid har varit så att pensioner har varit lika beskattade. År 1985, som ligger ganska långt tillbaka i tiden, höjdes grundavdraget för vanliga människor men inte för pensionärer. Det var under ministären Palme. Jag sade inte man ville detta - jag känner inte till orsakerna till att man gjorde det. Men det föranledde samma debatt, att det blev olikhet i beskattningen. Det tog Socialdemokraterna och Folkpartiet bort i 1991 års överenskommelse. Det finns också en del andra saker. Mitt största problem är något annat, som jag har sagt tidigare, nämligen att Socialdemokraterna alltid vill ha höga skatter på arbete. Jag tror att ni måste fundera på om det är riktigt att till exempel höja arbetsgivaravgifterna för unga människor. Hur kan det vara arbetsfrämjande? Jag är beredd att rösta för många skattehöjningar - men inte skattehöjningar som gör det dyrare att anställa unga människor eller andra. Låga skatter på arbete ska vi ha i det här landet.

Herr talman! Först vill jag säga till Raimo Pärssinen: Nej, pensionärerna betalar inte högre skatt i dag än 2006. Pensionärerna betalar lägre skatt i dag än de gjorde 2006. Alliansregeringen har sänkt skatten för pensionärer inte en gång, inte två gånger, inte tre gånger, inte fyra gånger utan fem gånger. Pensionärerna betalar alltså avsevärt lägre skatt i dag än man gjorde 2006, när Socialdemokraterna lämnade över. Så ett litet kort resonemang om vad som är statens roll: En av de huvuduppgifter som staten har är att främja förutsättningar för jobb och tillväxt. Det är också det som ger ökade skatteintäkter till framför allt kommuner, landsting och regioner, där mycket av välfärdstjänsterna finansieras och där huvudansvaret för välfärden ligger. Staten har alltså en viktig roll i just detta att stimulera jobb och tillväxt. Då kan man ställa sig frågan varför det är en bra idé att sänka skatten på arbete, som alliansregeringen har gjort vid ett antal tillfällen. Man kan börja med att jämföra med till exempel punktskatter. Varför har vi punktskatt på tobak? Jo, därför att vi uppfattar att rökning är något som är dåligt och skadligt och som vi vill ha mindre av. Vill vi minska rökningen höjer vi skatten på tobak. Vill vi minska alkoholbruket kan en metod vara att höja skatten på alkohol. Vill vi minska miljöskadliga utsläpp kan vi höja skatter och avgifter på den typen av utsläpp. Då blir en rätt väsentlig fråga att ställa till Socialdemokraterna: Vad tror ni händer om man höjer skatten för att anställa unga människor? Vad blir resultatet då? Vad blir resultatet om man höjer restaurangmomsen? I restaurangsektorn får många unga sitt första jobb. Jo, resultatet blir naturligtvis en straffbeskattning på just de saker som vi borde värna, det vill säga möjligheten att anställa unga människor.

Herr talman! Om det är som den senaste talaren säger, att man har sänkt pensionärsskatten, är väl pensionärerna nöjda. Så måste det väl vara? Men grejen är att ni gör skillnad - det är det som kritiken gäller. Om man efter ett långt arbetsliv går i pension betalar man proportionellt mer i skatt. Visst finns jobbskatteavdrag i olika länder, Gunnar Andrén. Men nämn ett land där pensionärerna betalar proportionellt mer i skatt än en löntagare! Ta gärna fram det landet! Sverige är det enda landet. Det får ni svara för, inför alla pensionärer och deras organisationer. Men frågan är vad ni gör för dem som är arbetslösa. Ni säger att er satsning på jobben, utifrån era argument, ligger i krogen. Det är restauranger ni pratar om. Ni pratar om väldigt många ungdomar som finns inom snabbmatsbranschen. Ni säger att jobben finns där. Men ni har ingen industripolitik. Man lägger ned i Långshyttan. Man lägger ned Hiab i Hudiksvall. Det händer! Men ni har ingen politik för detta, utan all er argumentation går ut på att ni satsar på den som har ett jobb, som ni säger. Då sänker ni kostnaderna för den personen. Men när den blir äldre blir det högre kostnader igen. Äter vi mer hamburgare därför att arbetsgivaravgiften sänks? Nej, det gör vi inte. Äter vi oftare på krogen om man sänker momsen? Fördelen med krogmomssänkningen är att det blir en enhetlig moms - något annan finns inte. Var finns er politik för jobben? Varför kan ni inte tycka att det är smartare att satsa lite mer, att ta in lite mer skatt och rikta det till dem som är arbetslösa? Dem glömmer ni bort. Det är 400 000 arbetslösa, medan regeringen är nöjd med att det är lite billigare på krogen - fast det har det ju inte blivit.

Herr talman! Först till frågan om vad som kommer att hända med ungdomarna om arbetsgivaravgiften höjs till vad den var innan, så att den bli samma oavsett ålder? Det svaret har regeringen själv i vårpropositionen. Där höjer ni arbetsgivaravgiften för 25-åringarna, och enligt era beräkningar blir det inga som helst effekter. Svaret är alltså att eftersom sänkningen inte gav några jobb kommer det inte att bli någon effekt. Då har jag svarat på det. Jag vill lägga mig i debatten, för det är ganska intressant att påstå att vi måste ha köpkraft och så vidare. Ja, givetvis ska vi ha köpkraft. Det är därför människor ska känna sig trygga. Det är därför man måste ha en politik som satsar på industri, forskning, utveckling, life science, investeringar för jobb, byggande och utbildning. Det är där de nya jobben kommer. Men er politik går ut på att öka skillnaderna. Ni vill subventionera tjänstejobb som är lågbetalda, men ni vill inte att fler ska få chansen att utbilda sig. Det är där politiken skiljer sig, om vi ska ha ett samhälle som håller ihop eller om det ska dra isär ännu mer. Ni lånar pengar för 87 miljarder, och Ekonomistyrningsverket säger att ni inte får ihop er budget. Trovärdigheten börjar naggas i kanten, om man inte kan förklara hur man ska ha det i framtiden. Anders Borg säger att detta med sänkta arbetsgivaravgifter inte är någon bra idé eftersom det berör bara en av tio, att nio av tio inte berörs. Ja, då har även Anders Borg svarat på att det inte är bra att smeta ut skattepengar på alla, även på dem som arbetar, utan att det är bättre att rikta politiken mot dem som verkligen behöver hjälp. Så gör vi med vår politik, eftersom det är mer effektivt. Vi vill ha ordning och reda i ekonomin och inte slarva bort pengarna och subventionera i onödan - pengar som skulle kunna användas till att anställa fler lärare, fler förskollärare och fler undersköterskor i vården. Den möjligheten har ni försakat, för ni vill hellre subventionera restauranger och hellre subventionera dem som redan har unga anställda. Så till jobbskatteavdraget. Vi fick höra att vi har räknat in det två gånger. Det är att blanda ihop äpplen och päron. Det gällde årets budget. Vi hade en fullt finansierad budget för det här året. Den föll i och med årsskiftet. Nu lägger vi en ny budget för nästa år, och då har vi nya beräkningar. Den motionen kommer att presenteras i dagarna, och naturligtvis går vår budget ihop, för vi har alltid lagt budgetar som går ihop. Beskyll oss inte för detta! En annan sak är att vi har varit emot jobbskatteavdragen. Det är vi fortfarande. Men vi kommer att acceptera dem, för vi vet att folk vänjer sig vid dem. Men vi kommer att höja skatten för dem som tjänar mer än 60 000 kronor i månaden, för vi vet att de kan betala mer. Precis så är det. Trots att vi inte gillar jobbskatteavdraget har vi accepterat det, för det är redan infört. Så var det också för er moderater. Varje gång som vi föreslog höjda barnbidrag var ni emot det. Men ni har inte sänkt barnbidraget nu, eftersom ni accepterar läget. Det är precis samma sak.

Herr talman! Återigen bör vi konstatera att Sverige har den starkaste ekonomin i Europa. Det är utgångspunkten för den här diskussionen. Vi har bland de lägsta långtidsarbetslöshetsnivåerna för både ungdomar och vuxna. Vi har gått igenom krisen med en stigande investeringsnivå. I många andra länder har man inte kunnat se det, vilket gör att man nu går mot en återhämtning med en mindre kapitalstock och sämre konkurrenskraft. Vi har gjort det samtidigt som skulden har sjunkit från 45 procent till strax över 41 procent. Sverige lånar enligt Dagens Industri i dag till en ränta på rekordlåg nivå. Bara Tyskland kan låna till samma låga ränta som Sverige. Samtidigt ser vi att sysselsättningen ökar. Enligt den konjunkturlägesprognos som Konjunkturinstitutet presenterade härförleden räknar man med 44 000 i sysselsättningsökning. Konjunkturinstitutet räknar med 60 000 i ökning 2015 och 55 000 i ökning 2016. Det är alltså en ökning med ca 150 000 personer under tre år. Detta är en utveckling som i dag ger den starkaste arbetsmarknadsutvecklingen bland de europeiska länderna. Det är Sverige, med något undantag, som har de högsta siffrorna för sysselsättningstillväxten just nu. Jag blir djupt bekymrad över de inlägg som vi får från Socialdemokraterna här. Raimo Pärssinen, Monica Green och Eva-Lena Jansson slår fast att skatten för pensionärer ska sänkas med 7 miljarder. Det är alltså 6 miljarder mer än man har finansierat i sin budget. Till det kommer att Miljöpartiet föreslår 14 miljarder i sänkt arbetsgivaravgift för företag med en lönesumma under 760 000 kronor. Det är alltså skattelättnader på 20 miljarder kronor som Miljöpartiet och Socialdemokraterna lägger på bordet. Det är det som ni talar om när ni är ute på möten. Då talar Raimo Pärssinen om att skillnaden i skatt mellan pensionärer och löntagare ska bort. Det kostar 7 miljarder. Det är 7 miljarder i skattelättnad plus 14 miljarder för Miljöpartiet. Det är över 20 miljarder i skattelättnader. Låt mig bara förklara varför Miljöpartiets skattelättnad är så märklig. Om man sänker skatten med 14 miljarder och sätter en gräns vid tre anställda är det 87 procent av alla anställda i Sverige som inte berörs av den lättnaden. 87 procent av dessa 14 miljarder är alltså bortkastade pengar. Det är ett rekord i meningslös subvention för företagssektorn. Bekymret med detta är att om man staplar skattesänkningar på skattesänkningar på 20 miljarder från Miljöpartiet och Vänsterpartiet och sedan lägger till de 30-40 miljarder, eller vad det är, som man gemensamt har i utgiftslöften ger man väljarna intrycket av att man kan lova både sänkt skatt och stora utgiftsökningar med bara ett minimum av skattehöjningar. Man är ju inte överens. Miljöpartiet säger nej till höjd restaurangmoms. Socialdemokraterna får därför börja med att inleda förhandlingen med Miljöpartiet både om stora skattelättnader och om att Miljöpartiet säger nej till Socialdemokraternas skattehöjningar. Det där går inte ihop, och vi vet precis var detta kommer att sluta. Vi följde nyhetsrapporteringen om budgetbråk, om ständiga konflikter, om utmattningsförhandlingar, om utpressning, om avhopp och om oordning. Det är därför som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill mörka sig igenom valrörelsen. Socialdemokraterna vill inte ge besked om överskottsmålet därför att den enda tänkbara lösningen är att man spenderar de pengar som borde användas vid nästa kris för att förhandla ihop sig med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Detta är så ansvarslöst att man tappar hakan. Socialdemokraterna vill medvetet ge sig in i ett samarbete där man inte är överens om någonting, där man tänker sätta sig och budgetförhandla sönder Sveriges offentliga finanser. Det kommer de arbetslösa att få betala priset för.
Herr talman! Anders Borg har kanske inte sett att det sitter en liten röd ros på min kavaj och att det finns ett S där, och det betyder Socialdemokraterna. Jag är invald för Socialdemokraterna och representerar Socialdemokraterna i Örebro län, och jag hoppas att Anders Borg noterar det. 400 000 personer är arbetslösa i Sverige i dag, och jag är glad över att Anders Borg äntligen kom fram till att det finns arbetslösa i Sverige i dag. 35 000 av dem är inlåsta i regeringens förvar i det som kallas för fas 3 där arbetsgivare får 5 500 kronor i månaden för att förvara arbetslösa. Sedan 2006 har regeringen skurit ned på vuxenutbildningen med 16 procent, trots att befolkningen har ökat med 5 procent. Nästan 18 000 platser på yrkesvux, det vill säga yrkesutbildningar på gymnasial nivå, ska minskas till 375 platser till 2016. Det är det som Anders Borg kallar ansvarsfull politik, alltså att minska på utbildningarna när människor går arbetslösa. Det är häpnadsväckande. Vartannat företag har svårt att hitta personal. De hittar inte rätt kompetens. Vart femte jobb går förlorat därför att Anders Borg har valt att sänka skatten. Kommer Anders Borg ihåg vad arbetsgivaravgifter går till? De går till pension, arbetsmarknadspolitik, sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring. Om Anders Borg tycker att dessa försäkringar är oviktiga kan han väl säga det här. Jag vet att regeringens skattepolitik handlar om att sänka skatten till vilket pris som helst, även om man orsakar underskott. Underskott kan vara bra om man har investerat därför att man stärker sig för framtiden. Men underskott som har åstadkommits bara genom att man har sänkt skatten kan aldrig vara en lyckosam politik. Jag hoppas att Anders Borg inser det.

Herr talman! Jag vill först säga till Anders Borg att vi låter väljarna bestämma och ser vilka partier som klarar sig kvar i riksdagen innan vi bestämmer vilka vi ska förhandla med. Ni vet inte vilka ni eventuellt ska styra med. Jag tror nog att Moderaterna klarar sig kvar i riksdagen, men vilka andra har ni att styra med? Vi låter väljarna bestämma. När vi får ett utfall och ser hur det går kan vi bestämma vilka vi ska sätta oss i regering med. Men det kommer att bli en socialdemokratiskt ledd regering, och det kommer att bli en socialdemokratisk finansminister som heter Magdalena Andersson. Det är vi mycket glada för, eftersom hon kommer att jobba i Göran Perssons anda. Hon var med när de budgetregler som vi använder oss av nu infördes. Jag tänkte återkomma till att ni påstår att vår budget inte går ihop. Men det är inte sant. Vår budget går ihop helt och hållet. Vi ville inte ha något av jobbskatteavdragen, precis som vi har hört tidigare, men vi har accepterat dem när de väl är införda. Dessutom ville vi inte höja brytpunkten. Därmed hade vi 15 miljarder mer i finansiering förra året än vad regeringen hade. Dessutom hade vi en buffert på 4 miljarder. Vi har alltså ordning och reda på våra budgetförslag, och inom kort kommer vår budgetmotion som handlar om hur vi ska satsa. Lite har man redan fått veta. Vi satsar på utbildning. Vi tycker att det är viktigare än skattesänkningar. Vi satsar på investeringar för företag och investeringar för vägar och järnvägar. Det tycker vi är viktigare än skattesänkningar. Vi tycker att det är viktigare att satsa på framtiden och låsa upp och släppa ut människor från fas 3 där ni har låst in dem.

Herr talman! Sysselsättningen i Sverige ökar nu enligt Eurostat snabbare än i de andra jämförbara europeiska länderna. KI redovisar en prognos enligt vilken sysselsättningen ökar med 40 000 i år, 60 000 nästa år och 55 000 året därpå. Detta gör att skatteintäkterna från kommunsektorn under åren 2014-2016 ökar med nästan 100 miljarder kronor, 100 miljarder kronor som kan gå till vård, omsorg och skola och förbättra den kommunala verksamheten. Jag kan inte annat än konstatera att vi fyra fem månader före valet har en fundamental oenighet som undergräver trovärdigheten för de rödgrönas ekonomiska politik. Socialdemokraterna förordar Amspolitik och bidragsåtgärder för 8 miljarder. Miljöpartiet förordar klimatåtgärder för 5 miljarder, medan Socialdemokraterna föreslår i runda slängar 500 miljoner där. På infrastruktursidan lägger Miljöpartiet 2 1⁄2 miljard mer på åtgärder än Socialdemokraterna men säger nej till den östliga förbindelsen och till Förbifarten. Det handlar inte om delar av politiken, sådant som kanske ligger i periferin, utan det är kärnan i vad man säger till väljarna. Det är så väljarna uppfattar oppositionen. Det är ett sätt att ge väljarna intrycket av att alla kan få allt. Väljarna glömmer inte detta. Det är därför en röst på Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är en röst för budgetkaos. Och det, mina vänner, är beskedet fem månader före valet.